Fru talman! Edward Riedl har frågat mig mot vilken bakgrund och vilka fakta jag uppger i medierna att evenemangsstödet är framtaget av regeringen och ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och januaripartierna. Edward Riedl har vidare frågat om jag kan redogöra för vilka skäl och initiativ som ligger till grund för att stödet nu kommer på plats. Den 1 april beslutade regeringen om en extra ändringsbudget med förslag om införande av ett stöd till arrangörer av evenemang som innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner för evenemang med anledning av spridningen av covid-19. Av propositionen framgår att det nya evenemangsstödet är en av de åtgärder regeringen avser att vidta i enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om ett garantistöd till kultur och idrott. I likhet med alla budgetrelaterade propositioner under mandatperioden är denna proposition ett resultat av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, vilket därmed också angetts i kommunikationen av stödet. Stödet förutsätter också godkännande av Europeiska kommissionen innan regeringen kan fatta beslut om införande. Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer regeringen att återkomma när det gäller den närmare regleringen av stödet. Som jag tidigare framfört i kammaren är jag glad över att det finns en bred uppslutning kring betydelsen av ett levande kulturliv, en stark idrottsrörelse och ett starkt föreningsliv i hela landet. Jag och regeringen välkomnar också Moderaternas engagemang i dessa frågor, inte minst gällande evenemangsstöd. Regeringen har haft dialog med berörda aktörer under den tid krisen har pågått. Regeringen ser löpande över utformning och utveckling av åtgärderna och har tagit del av evenemangsarrangörernas behov av och förslag på ytterligare åtgärder. De restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för bland annat kultursektorn, idrottsrörelsen och det civila samhället. Av den anledningen har regeringen tillfört särskilda krisstöd till kultur, idrott och civilsamhälle utöver de generella stöden för jobb och företagande. Krisstöden har varit av stor betydelse och har bidragit till att dessa verksamheter har kunnat överleva. Jag ser fram emot en fortsatt dialog i dessa frågor.

Herr ålderspresident! Tack, ministern, för svaret på interpellationen! Låt mig börja med att säga att jag är väldigt glad att vi har fått det här evenemangsstödet på plats. Nu kan vi faktiskt se till att stora delar av den svenska kulturen och idrotten och stora delar det svenska civilsamhället kan överleva denna pandemi. Därför är det viktigt att vi har kommit så långt i detta arbete som vi har gjort. Det handlar om Vätternrundan, Sweden Rock, ungdomscuper, scoutläger, musikaler, festivaler, teatrar och väldigt mycket annat. Vi kommer nu att få en extra ändringsbudget, som vi beslutar om nästa vecka, på bordet här i riksdagen. Där finns det evenemangsstöd med som riksdagen har beställt. Förra sommaren, herr ålderspresident, började ju stora delar av den svenska idrotten och kulturen desperat att höra av sig till politiken. Det man sa till politiken var att man har lagt ned mycket pengar och att man får svårt att överleva när man ställer in den här typen av arrangemang. Det pågick ett samtal - sannolikt mellan alla partier och de olika delarna av kultur och idrottslivet. Detta resulterade i att vi förde samtal under hösten. Framåt jul, när det var uppenbart att pandemin skulle fortsätta, fördjupade Moderaterna samtalet med en stor del av dessa aktörer. Vi tog fram ett förslag till evenemangsstöd. Vi tittade på hur andra länder ute i Europa påbörjade utformningen av liknande stöd därför att de hade liknande problem. Vi satte oss ned med den svenska kulturen och idrotten och tittade på vad vi kan göra utifrån de svenska förutsättningarna och hur ett sådant stöd bör se ut i Sverige för att fungera här. Från Moderaternas sida tog vi fram ett sådant förslag och lade fram det på finansutskottets bord. Vi fick ganska snabbt stöd från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, och det har jag tackat båda dessa partier för. De bidrog också, vill jag säga, med ytterligare inspel för att förbättra förslaget. Sverigedemokraterna slöt också upp. Detta innebar att hela oppositionen var samlad, och både herr ålderspresidenten och ministern vet att det betydde att det fanns majoritet för Moderaternas förslag till nytt evenemangsstöd. Med detta i ryggen fortsatte en beredningsprocess. Jag hade också en interpellationsdebatt med kulturministern i den här kammaren. Jag sträckte ut en hand, både här i kammaren till regeringen och till regeringens representanter i finansutskottet. Jag sa: Anslut gärna! Hjälp till att förbättra förslaget! Se nu till att vi får det här på plats och kan rädda viktiga delar av svenskt kultur och idrottsliv. Alla kanske inte bryr sig om allt, men de flesta av oss bryr sig faktiskt om något av detta. Vi vill ha de delarna kvar efter den här krisen. Dagen före beslut, herr ålderspresident, anslöt de fyra januaripartierna och sa att de också ställde sig bakom detta. Det gladde mig väldigt mycket. Jag har varit en av dem som har varit hårt arbetande tillsammans med kulturens och idrottens aktörer för att ta fram detta förslag. Det var väldigt glädjande, herr ålderspresident, att fler anslöt. Vi fick då en enighet i riksdagen för vad regeringen skulle återkomma med. Låt mig säga, herr ålderspresident, att jag blev en smula arg och besviken - det är sällan jag blir arg, men då blev jag det - när kulturministern den 1 april gick ut på en presskonferens och lät antyda att det var regeringen som hade gjort detta arbete. Kommunikationen från regeringens hemsida lät också tydligt meddela att det var regeringen som hade gjort det här jobbet. Detta, herr ålderspresident, är helt enkelt inte sant. Det som är sant är att de fyra januaripartierna anslöt i efterhand. Det som är sant - och det har jag också återkommande sagt i debatter inför detta - är att kulturministern och regeringen har gjort mycket bra när det gäller kultur och idrott. Man har lagt in pengar och krisstöd, och det har varit bra. Detta har jag också sagt, herr ålderspresident, för jag tycker att man ska hålla sig till det som är sant. Den 1 april gjorde kulturministern, tycker jag, inte riktigt det som är värdigt en minister när hon lät antyda att man hade gjort något som man inte hade gjort och ta åt sig äran för andras arbete. Visst, herr ålderspresident, kände jag ett litet sting därför att jag hade lagt ned många timmar på detta, men framför allt kände jag min ilska den dagen för alla dem inom kulturen och idrotten som hade lagt ned så mycket arbete för att hjälpa Moderaterna att ta fram detta. Att regeringen försökte ta åt sig äran för allt deras arbete tyckte jag inte kändes bra. När vi ringde upp de olika medier som regeringen, eller kulturministern, hade haft på presskonferensen sa de hela tiden: Det här är ju regeringens arbete och inte något annat. Vi fick förklara och försöka få fram en annan bild. En del medier gjorde korrigeringar, andra inte. Herr ålderspresident! Jag tycker inte - och det var därför jag ställde dessa frågor till kulturministern - att man ska åt sig äran för arbete som andra gör. Jag tycker att man ska hålla sig till det som är sant, rätt och riktigt. Jag har försökt att vara sjyst i denna debatt. Jag räckte ut en hand under den tid vi tog fram förslaget, och jag tycker att regeringen borde ha kunnat göra ungefär på samma sätt.
Herr ålderspresident! Om jag ska börja med det som jag uppfattar att Edward Riedl är upprörd över handlar det om att inte regeringen eller jag i just den här kommunikationen lyfte fram att Moderaterna har varit en drivande kraft i arbetet i finansutskottet och i kopplingen till tillkännagivandet. Det har jag, herr ålderspresident, inga problem med att säga. Det har inte varit någon hemlighet. Jag är glad över Moderaternas engagemang generellt för kulturen och idrotten, som inte minst varit väldigt tydligt den senaste tiden, och hur man har jobbat med frågan om evenemangsstöd i finansutskottet. Jag har själv, herr ålderspresident, haft mycket dialog med evenemangssektorn och tagit del av deras förslag till ett evenemangsstöd. Och jag vet att Moderaterna har varit en drivande kraft i frågan. Herr ålderspresident, Liksom när det gäller alla budgetrelaterade propositioner under den här mandatperioden behöver regeringen nu ta ansvar för det som läggs fram. I sak är den här propositionen förhandlad mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det var helt enkelt enbart därför som jag uttryckte mig på det sättet. Det är ju inte brukligt att regeringen lägger fram ett förslag och säger att det är någon annans, utan vi behöver ta ansvar för det. Hur det här sedan uttrycktes i kommunikationen är på intet sätt ett tecken på att jag eller regeringen inte låtsas om att det finns ett engagemang i den här frågan från Moderaterna eller riksdagens övriga partier. Jag vill också understryka att kommunikationen kring förslaget om evenemangsstöd inte skiljer sig från andra tillfällen då regeringen har tagit fram åtgärder i enlighet med tillkännagivanden. Precis som det står i propositionen är det här en del i det som vi sedan kommer att se som ett svar på riksdagens tillkännagivande. Vi lyfter fram evenemangsstödet och också hur det övriga stödet till kulturen och idrotten ska ses som en del av detta. Sedan är ju inte tillkännagivandet slutbehandlat än. Jag vill komma tillbaka till den debatt som jag och Edward Riedl hade här i kammaren för någon månad sedan, vilken jag uppskattade mycket. Vad jag sa då och tycker är bra är att det nu finns en samsyn och insikt från riksdagens partier om att kulturen, idrotten och den breda evenemangsnäringen har drabbats väldigt hårt av pandemin, att det krävs flera olika typer av insatser, att det inte bara finns en lösning som passar alla och att det behövs stöd här och nu för att kunna dra igång produktion men också att garantistödet fyller en så viktig funktion. Herr ålderspresident! Regeringskansliet jobbar nu intensivt för att få det här förslaget på plats så snart som möjligt. Det förs nu en dialog med aktörer inom evenemangssektorn. Vi försöker naturligtvis också se vad intentionen var från finansutskottet, så att vi kan landa så rätt som möjligt. Samtidigt har vi en utmaning - det vet jag att Edward Riedl också känner till - med EU-kommissionens begränsningar. Vi försöker nu skapa ett stöd som blir så träffsäkert som möjligt för den här sektorn. Jag ser naturligtvis fram emot fortsatta diskussioner om både det här förslaget och om hur vi ska fortsätta att stötta vårt kulturliv, vår idrottsrörelse och vår evenemangsnäring framåt.
Herr ålderspresident! Det som kulturministern är inne på, hur regeringen uttrycker sig, har varit en återkommande fråga. Jag ställde den här interpellationen just för att regeringen konsekvent har uttryckt sig på ett sådant sätt att man försöker ta åt sig äran för arbete som andra gör. När det gäller de förslag som Moderaterna har tagit fram under den här krisen vad gäller stöd till enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag med mera har regeringen konsekvent också i de fallen motarbetat, förhalat och försökt att inte få dem på plats. När det väl kommer så långt att det blir på det sättet säger regeringen: Det är vi som har gjort det här arbetet. Herr ålderspresident! Jag tycker att det är ett ofog, om jag ska vara helt uppriktig, att man säger att man har gjort något som någon annan har gjort. Kulturministern är ju också demokratiminister. Jag har hört henne i debatten här tidigare och vill bara instämma i mycket av det som kulturministern har sagt om hur viktigt det är att man står upp för de riktigt viktiga värdena i den svenska demokratin. Ett av dem är att man ska försöka hålla sig så mycket man kan till det som är sant, rätt och riktigt, och det tycker jag att regeringen själv bör göra i kommunikationen och inte ta åt sig äran för arbete som andra gör. Det var därför jag ställde den här interpellationen. Jag uppskattade också den debatt som jag och kulturministern hade senast. Och jag betvivlar inte - det sa jag då också - att de stöd som regeringen har tagit fram har varit bra. Men de är inte tillräckliga, och det tror jag att vi var överens om. Våra förslag kompletterade de stöd som regeringen hade tagit fram. Skillnaden, herr ålderspresident, är att jag bekräftade regeringen för detta arbete som jag tyckte att de hade gjort bra, medan regeringen försöker säga att de har gjort det som andra har gjort. Jag tycker att det är ett ofog; det kommer jag inte ifrån. Om vi ska ha ett respektfullt samarbete i de här frågorna, vilket jag hoppas att vi kan ha framgent, tror jag att det är ett dåligt sätt att bemöta representanter för andra partier att jobba på det sättet. Arbetet med evenemangsstödet pågår ju nu, och jag hoppas och tror att vi har precis samma ambitioner. Samma dag som kulturministern hade sin presskonferens och berättade att regeringen hade tagit fram något som de inte hade gjort ringde statssekreteraren från Näringsdepartementet och ville ha Moderaternas hjälp med detaljerna i förslaget. Självklart hjälpte vi till med det, för vi vill ju att det här ska bli bra, precis som jag förutsätter att regeringen vill det. Jag uppskattar en bra debatt. Den kan vara tuff, men jag tycker att man ska hålla sig till det som är sant, rätt och riktigt, och det tycker jag är värden som också en kultur och demokratiminister borde hålla högt. Jag har med detta sagt en fråga utifrån det som presenterades gällande själva förslaget. Moderaterna hade föreslagit att man skulle avsätta 3 1⁄2 miljard, och regeringen prutade ned det till 3 miljarder, åtminstone på presskonferensen. Jag hoppas att regeringen funderar över detta. Det här är ju ett rättighetsbaserat stöd, så om pengarna tar slut får man tillföra mer pengar i vilket fall som helst. Min fundering är vilken typ av beräkningsmodell regeringen använder för att ta bort pengar från grundförslaget. Det svenska förslaget om stöd är mer omfattande än de förslag som har tagits fram i övriga Europa - Nederländernas och Tysklands kanske är mest lika. Här täcker det ju en del av civilsamhället, scoutrörelsen med mera - både kultur och idrott. Med vilka beräkningsmodeller tror man att det ska bli billigare än de stöd som täcker mindre? Det är en fråga som kulturministern också gärna får svara på.
Herr ålderspresident! Jag har verkligen stor respekt för Edward Riedls engagemang i de här frågorna och rollen som han spelade i finansutskottet med att driva det här förslaget och också bistå i dialog om detaljer. När regeringen väl lägger fram ett förslag vill vi ju såklart att det ska överensstämma med riksdagens intentioner i tillkännagivandet. Det finns många goda skäl till att vi ska ha en dialog om de här frågorna, inte minst för att vi ska få ett så bra förslag som möjligt. Men Edward Riedl får det att framstå som att jag på olika sätt har ljugit om detta. Han pratar om lögn och att vi ska hålla oss till sanningen. Här vill jag återupprepa att vi som regering såklart måste kunna lyfta fram att det här är ett förslag som vi lägger i en budgetproposition som har förhandlats fram mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna, för det stämmer ju. Det ska också ses som en del av ett svar på tillkännagivandet. Det står i propositionen. Jag vet att jag åtminstone med några av medierna har pratat om detta initiativ i utskottet. Som Edward Riedl vet kan idéerna kring sådana initiativ komma från väldigt många håll, civilsamhället med mera, när regeringen lägger fram budgetpropositioner. Jag vill bara förtydliga att jag på intet sätt har talat osanning. Sedan har jag inga problem med att vare sig i talarstolen, i medier eller i andra sammanhang lyfta fram Moderaternas engagemang i de här frågorna eller att det togs ett initiativ i finansutskottet som ledde till ett tillkännagivande. Men när regeringen lägger fram en budgetproposition är det ju inte brukligt att vi kommunicerar ursprunget till förslagen. Det är dock ingen hemlighet att Moderaterna har varit drivande i detta, och jag uppskattar väldigt mycket engagemanget. Så till själva förslaget. För att få igång vår evenemangssektor igen är det viktigt både med stöd till produktion här och nu och att vi kan få till ett garantistöd. Beräkningen bakom att det landade i 3 och inte 3 1⁄2, som skissen var, handlar dels om att det fortfarande finns en fråga om när detta förslag ska kunna träda i kraft. Vi jobbar nu intensivt med att kunna få det på plats så snart som möjligt. Detaljerna är inte färdiga, utan dem kommer vi att kunna presentera när förslaget väl är framtaget. Det handlar givetvis också om vilket besked vi får från EU-kommissionen. Det var också en bedömning som gjordes utifrån vad vi trodde att omfattningen behöver vara på just evenemangsstödet och att vi behöver fortsatta stöd här och nu. Det finns också angivet i budgetpropositionen att även den delen av stödet ska ses som ett svar på tillkännagivandet. Det är i alla fall så regeringen ser på det. Nu jobbar inte minst Näringsdepartementet med denna fråga. Jag blir glad att höra att det har tagits kontakt och förts samtal om detta. Kulturdepartementet är givetvis tätt inblandat. Som jag sa på pressträffen finns det utmaningar, inte minst kopplat till de gränser som EU-kommissionen sätter för statsstöd. Det finns risk att det sätter lite käppar i hjulen, så här måste vi fortsätta att se hur vi kan komma fram i denna fråga.
Herr ålderspresident! Jag tror inte att jag har använt ordet lögn, som kulturministern säger. Jag har sagt att jag tycker att man ska hålla sig till det som är sant, rätt och riktigt. Men kanske uppfattade kulturministern en antydan. Min poäng är att man säger att man har gjort något som man inte har gjort. Man kan använda vilka ord man vill, men det var det regeringen och kulturministern gjorde. Det jag försökte hävda är att man inte ska jobba på det sättet. Alla medier rapporterade att det var regeringen som hade tagit fram detta även om det var någon annan som hade tagit fram det. Då håller man sig inte till det som är sant, rätt och riktigt. Tvärtemot det kulturministern sa är det enda ställe där jag ens kan ana att regeringen medger att det inte är regeringen som har gjort detta själva propositionen. Där hänvisar man till att man gör detta för att besvara tillkännagivandet. I regeringens pressmeddelande, som finns på regeringens hemsida, finns ingen antydan om att det skulle ha med ett tillkännagivande från riksdagen att göra, att Moderaterna har tagit fram förslaget eller att kulturen och idrotten har varit involverad. Inget av detta går att spåra i pressmeddelandet. På den presskonferens kulturministern hade var det inga medier såvitt jag kunde se som uppfattade det kulturministern säger att hon sa. Det de uppfattade var det som fanns i pressmeddelandet och det kulturministern sa: att regeringen har gjort jobbet. Herr ålderspresident! Det är helt enkelt inte sant och ett ofog som regeringen borde sluta med. Tack för debatten!
Herr ålderspresident! Låt mig åter vara tydlig. Det finns inget i regeringens kommunikation i detta fall som skiljer sig från hur regeringen kommunicerar när regeringen på andra sätt arbetar fram förslag som har till syfte att uppfylla ett tillkännagivande. Regeringen behöver också ta ansvar för detta förslag. Som kulturminister kommer jag inte att kunna hänvisa till Moderaterna eller Edward Riedl när jag ska svara för den konkreta stödmodellen och hur den sedan ska tillämpas och fungera. Herr ålderspresident! Det har pågått ett intensivt arbete i departementen, och jag och andra har också fört en dialog med företrädare för dessa branscher för att kunna skruva i stöden och ta fram nya, mer ändamålsenliga stöd. Låt mig avsluta denna debatt med att upprepa att jag är väldigt glad över Moderaternas och Edward Riedls engagemang i dessa frågor, inte minst när det gäller evenemangsstödet. Jag hoppas att vi får det på plats så snart som möjligt. Jag är övertygad om att det kommer att vara en viktig komponent för att kultur, idrott och evenemang i Sverige ska kunna öppna upp igen på ett smittsäkert sätt och för att vi ska slippa att för många företag och föreningar går under på grund av pandemin. Jag tar fasta på en sak som Edward Riedl sa när han gjorde sin tillbakablick på förra året, och det är att pandemin har pågått väldigt länge. Trötta verksamheter brinner nu av längtan att få komma igång igen. Jag är helt övertygad om att vi kommer att stå i kammaren fler gånger och prata om behovet av stöd till kultur, idrott och evenemangsnäring. Den här krisen har slagit väldigt hårt och kommer att påverka framåt, och därför behöver vi engagemanget från alla kammarens partier för att kunna stötta dessa verksamheter att återstarta och utvecklas efter pandemin. Jag ser fram emot fortsatta debatter.